Fru talman! Grunden för detta betänkande är att utskottet anser att det inte är rimligt att det görs skillnad när det gäller rätten att bli förälder genom assisterad befruktning beroende på om man lever i par eller som ensamstående. Nu är det dags, nu är det hög tid, att ge alla möjlighet att bli föräldrar, oavsett om man lever som olikkönade par, samkönade par eller som ensamstående. Nu behöver inte längre ensamstående kvinnor åka utomlands för en assisterad befruktning. Det är i år sex år sedan kvinnor som lever i samkönade förhållanden fick tillgång till assisterad befruktning. Nu efter sex år tas nästa steg. En kvinna som lever ensam får samma rätt som andra att bli förälder via assisterad befruktning. Det arbete som pågår för att bredda kunskapsunderlaget och göra analyser av ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning utgår från ett barnperspektiv. Det är ett uppdrag som regeringen har gett. Det är ett arbete som Miljöpartiet välkomnar. Behandling med assisterad befruktning har funnits i Sverige sedan 60 och 70-talen, och antalet provrörsbefruktningar har ökat från 1991 med ca 450 per år. Siffrorna visar att det finns ett ökat önskemål om och ett ökat behov av assisterad befruktning. Vi i Miljöpartiet är bara glada att detta är utskottets förslag. Av flera anledningar är frågan om surrogatmoderskap en mycket svår fråga, inte minst på grund av medicinska och etiska aspekter. Å ena sidan handlar det om möjligheten att bli förälder genom surrogatmoderskap och å andra sidan om risken att det blir en handel med kvinnors kroppar. Därför behöver vi veta mer om hur det ser ut vad gäller juridiska, ekonomiska och etiska överväganden. Förslaget från utskottet innebär att det tillsätts en utredning som ska arbeta förutsättningslöst för att besvara dessa frågor. I utredningen kommer man också att belysa hur en reglering bör se ut för de barn som fötts genom surrogatmoderskap i annat land. Miljöpartiet välkomnar utredningen och menar att utan en bred kunskap är det omöjligt att fatta ett beslut i denna fråga. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Familjelivet tycks i den här debatten enbart handla om en rättvisefråga utifrån ett vuxenperspektiv. Vi kan läsa utskottets svar där man anser att det inte ska göras skillnad mellan pars och ensamståendes möjligheter att bli föräldrar. Socialdemokraternas resonemang går ut på att ensamstående minsann inte är sämre fostrare än andra. I Fredrick Federleys motion påpekas orättvisan i att det bara är kärleksrelationer som kan komma i fråga när det gäller assisterad befruktning när det lika gärna kan handla om två vänner. Det är orättvist. Ingenting får vara orättvist. När man behandlar en fråga på en sådan här nivå blir det så tydligt att vi har blivit så otroligt sköra. Ingen får riskera att bli förfördelad. Alla normer måste utplånas därför att millimeterrättvisan är A och O i svensk politik. Faktum är att femteklassare också tycker att det är mycket viktigt med millimeterrättvisa, men när de blir två år äldre är det inte lika petigt längre. Det beror på att barns uppfattning om rättvisa förändras ju äldre de blir. Det kan man läsa i en norsk studie som publicerats i tidskriften Science. Vi ser dock inte detta i svensk politik i lika hög grad. Fru talman! Visst ser familjer olika ut jämfört med tidigare. Vi har bonusfamiljer, kärnfamiljer, adoptivfamiljer, regnbågsfamiljer, singelfamiljer och inseminationsfamiljer, och vi vet inte vilka familjer som kommer framöver. Med tanke på att antalet singelfamiljer blivit så otroligt stort i det här landet att till och med omvärlden pratar om oss tycker jag att det är lite konstigt att man är villig att anta ett förslag som spär på antalet singelfamiljer ytterligare. Vi menar inte att singelfamiljerna skulle vara mindre värda eller att man skulle ha sämre förmåga att avge kärlek i singelfamiljer jämfört med vad man kan göra i parrelationer. Tvärtom vet jag, som själv har varit ensamstående, hur man sliter hårt för att kompensera den förälder som inte finns i barnens liv. Det är inte helt obekant att hårt arbetande ensamstående lever med känslor av otillräcklighet och att de hyser medkänsla för den saknad deras barn många gånger har efter en pappa. En annan aspekt är att om man som grabb har levt utan pappa och själv en dag blir pappa saknas en referens till vad det innebär att vara pappa. Många tänker därför så här: Jag ska försöka bli den pappa jag själv aldrig fick. Utifrån det skapar man lätt orealistiska förväntningar på sig själv, och man kan fara ganska illa i processen. Fru talman! Jag anser att både en far och en mor är viktiga för barn. Barn ska ha rätt att spegla sig i båda föräldrarna och därmed också få möjlighet att växa i sin egen könsidentitet. Pappan är lika viktig som mamman, och därför yrkar jag bifall till reservation 1. I detta anförande instämde Mikael Jansson .
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag när det gäller ensamstående kvinnors rätt till insemination. Dessutom vill jag yrka bifall till reservation 2 om surrogatmoderskap. Jag tycker att detta är en viktig och ovanlig debatt. Den är ovanlig därför att tre av regeringspartierna väljer att köra över det minsta partiet, KD, i två för dem viktiga frågor som ligger under Göran Hägglunds socialdepartement. Den är viktigt därför att den berör synen på kvinnor, kvinnors kroppar och kvinnors möjligheter att få barn. Vänsterpartiet har i flera år drivit kravet på ensamstående kvinnors rätt till insemination. Det har funnits en majoritet i riksdagen för detta, men KD har blockerat frågan, och nu gör Sverigedemokraterna dem sällskap. Förra året sades det att kunskapsunderlaget skulle breddas och frågan analyseras och funderas på. Om inte utskottets majoritet satt ned fötterna och beslutat att det nu är dags att ta ställning för ensamstående kvinnors rätt till insemination hade väl analyserandet fortsatt tills vi hade fått byta regering. Familjer kan vara av många olika slag. Många barn växer upp i andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen. Det måste speglas både i lagstiftning och i hur vi bygger vårt samhälle. Det viktiga för ett barn är att bli älskat och få växa upp under trygga villkor. I dag får ensamstående kvinnor adoptera barn, men insemination är inte tillåten. Sverigedemokraterna sade förut att man inte ska spä på att det blir fler barn med ensamstående föräldrar. Jag tycker att det är ett konstigt sätt att se på saken. Ensamstående kvinnor skaffar sig ändå barn i dag. De åker till Finland och Danmark och insemineras. Jag tror att alla vet att det har funnits många andra sätt för många kvinnor att skaffa barn som är betydligt sämre än insemination om man inte väljer dem frivilligt. Man har gjort det på semestern. Barnet har inte vetat vem fadern är, och pappan har inte vetat om att han har blivit pappa. Man har alltså fixat detta på det sätt som har varit möjligt. Jag tycker att kvinnor som har tänkt igenom sin situation och verkligen övervägt att göra en insemination ska få göra det. Det barnet är planerat och efterlängtat. Både KD och Sverigedemokraterna argumenterar för att papporna är viktiga i barns liv och att fler närvarande pappor behövs. Man talar också om att barn med endast en förälder är mer utsatta. Jag tycker också att papporna är viktiga och att de behöver vara mer närvarande än i dag, men jag tror att det är för mycket att hoppas på att vi i Vänsterpartiet ska få stöd från KD och Sverigedemokraterna när det gäller en individuellt delad föräldraförsäkring. Det skulle verkligen ge fler närvarande pappor. Barn till ensamstående föräldrar kan vara mer utsatta, men jag tror inte att det kommer att vara genom insemination som fler barn kommer att få leva i en familj med en ensamstående förälder. I de flesta fall tror jag att det kommer att handla om att man har blivit med barn, planerat eller inte, men att pappan till barnet inte är beredd att ställa upp som pappa eller inte är känd. I andra fall kommer det att handla om separationer och skilsmässor där papporna i vissa fall, och om man har delad vårdnad, kommer att vara väldigt närvarande. I andra fall kommer pappan, och det vet vi av erfarenhet, att bli väldigt frånvarande. Barn till ensamstående mammor försvinner alltså inte för att vi säger nej till insemination för ensamstående kvinnor. Jag tycker att vi i stället ska skapa ett samhälle som gör det möjligt för barn som lever med två eller fler vårdnadshavare och föräldrar eller som växer upp med en ensamstående förälder att ha en bra och trygg uppväxt. Nu tänker jag gå över till frågan om surrogatmoderskap som jag lade märke till att Sverigedemokraterna totalt hoppade över. Det hade annars varit intressant att se argumentationen för den frågan från Sverigedemokraterna, för jag har inte sett det någonstans. Jag tänkte börja med att citera Katrine Kielos ledare i Aftonbladet dagen efter att socialutskottet tog sitt beslut: "Feminismen har i decennier slagits för kvinnans rätt till sin egen kropp. Du ska ha sex för att du vill ha sex och bli gravid för din egen skull. Det är inget du ska göra för att vara en 'god kvinna'. Ingen gåva att skänka bort eller en vara att sälja. Kvinnokroppen är inget redskap för andra utan en fundamental del av vem du är. Detta är fortfarande en utopi på de flesta håll i världen. Men det är en dröm som det fortfarande är värt att slåss för. Igår beslutade riksdagens socialutskott om en förutsättningslös utredning om surrogatmödraskap och det är märkligt att det bara är Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som sätter sig emot." Jag instämmer till fullo i detta, för det här är grunden för att Vänsterpartiet som feministiskt parti säger nej till utskottsmajoritetens förslag om det angelägna i att surrogatmoderskapet ses över mer förutsättningslöst i en utredning. I Sverige har vi i de flesta fall haft en argumentation om att det ska vara ett icke-kommersiellt altruistiskt surrogatmoderskap. En släkting eller en god vän ska få rätt att ställa upp som surrogatmamma, och det är så lagstiftningen bör förändras. Det finns länder som har ett icke-kommersiellt surrogatmoderskap, så det finns erfarenheter därifrån. England är ett sådant land. Visst förekommer det ändå att kvinnor blir pressade att ställa upp och att kvinnor med dålig ekonomi får pengar under bordet, erbjuds semesterresor de aldrig skulle ha råd med eller får en lägenhet renoverad. Det är inte alltid så lätt. Man brukar säga att frivilligheten också ligger i att man ska kunna ångra sig om man under graviditeten eller precis när barnet är fött känner att det här är inte ett barn jag kan lämna bort, för det är ändå mitt barn. Men det kan vara väldigt svårt om det är en nära släkting eller vän som redan har börjat inreda barnkammaren och ställt in sig på ett föräldraskap. Det finns erfarenhet från länder där surrogatmoderskap är tillåtet på kommersiell basis. Det finns bland annat i USA och Indien. Vad händer då i dessa länder? Indien får till exempel redan in 13 1⁄2 miljarder på surrogatmödraindustrin. Var kommer de människorna ifrån som vill ha ett västerländskt barn, alltså från en västerländsk kvinnas ägg som planterats in i en indisk kvinna? Det är inte ett indiskt barn som bor på ett barnhem man söker, utan det är ett barn som ser ut som en själv. Varför? I USA kostar det mycket mer än vad det gör om man beställer och köper ett barn från Indien. I USA finns det också en lagstiftning som ger kvinnor möjlighet att ändra sig, men en indisk kvinna får skriva på ett kontrakt och har ingen möjlighet att ändra sig. I England är det väldigt få kvinnor som ställer upp och föder barn åt andra utan annan ersättning än förlorad arbetsförtjänst och omkostnader. Därför vänder man sig ändå till Indien för att skaffa barn. Surrogatmoderskap är kopplat till maktfrågor när det gäller klass, ras, etnicitet, kön och exploatering. Som jag sade förut kan många av dem som köper barn från Indien, där en västerländsk kvinnas ägg har donerats eller sålts och planterats in, inte tänka sig att ta ett indiskt barn. Man vill ha ett västerländskt barn. Man kan däremot tänka sig att använda en fattig indisk kvinna som en behållare som föder fram det här barnet. Jag läste just i en artikel att 50 procent av kvinnorna i Gujarat, där man har en sådan här industri, är analfabeter. Barnlöshet är en tragedi för många, men det kan inte vara så att det till varje pris är en mänsklig rättighet att få ett barn. Även i de fall där man inte betalar pengar för barnet handlar det om att ett levande barn avtalas bort och att kvinnans kropp används som behållare. I debatten har man även jämfört surrogatmoderskap med organ och äggdonation. Jag ser en väldigt stor skillnad. När en kvinna bär fram ett barn i nio månader och sedan föder det är det något helt annat än att donera ett organ. Man skapar inte den formen av relation till sin njure som man gör till ett barn som man bär och föder fram. Äggdonation handlar inte heller om att vara gravid i nio månader och sedan föda. Frågan om barnlöshet är viktig, men problemet kan inte lösas genom att man lagstiftningsvägen skapar ytterligare problem. I stället anser jag att vi ska arbeta för fler vårdnadshavare. Det ska kunna finnas tre eller fyra vårdnadshavare. Två homosexuella par ska till exempel kunna vara vårdnadshavare tillsammans, eller en kvinna tillsammans med ett manligt homosexuellt par ska kunna dela vårdnaden. Jag tycker också att vi måste ha betydligt generösare inseminationsregler. Man måste även försöka skapa attityder som gör det lättare för homosexuella par att adoptera. När det gäller frågan om surrogatmoderskap väger risken för att kvinnor blir utnyttjade och far illa över för Vänsterpartiet.

Fru talman! I dag är Sveriges riksdag på väg att fatta två riktigt dåliga beslut. Dels handlar det om förslaget att tillsätta en så kallad förutsättningslös utredning om surrogatmoderskap, alltså att en kvinna bär andras barn, ofta mot betalning, dels om beslutet som gäller assisterad befruktning för ensamstående. Båda frågorna har diskuterats länge mellan regeringspartierna. Kristdemokraternas ståndpunkt har hela tiden varit glasklar: Vi vill inte medverka till att dessa förslag blir verklighet. Därför har nu våra regeringspartner valt att gå vidare via riksdagen och driva igenom besluten tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag beklagar detta. Det finns enligt min mening mycket starka skäl till vår hållning som kristdemokrater när vi är kritiska till singelbefruktning och surrogatmoderskap. Jag vill framhålla att varje barn har rätt till sina föräldrar och till sitt eget ursprung. Detta är inte bara en kristdemokratisk ståndpunkt utan även något som tydligt slås fast i FN:s barnkonvention, artikel 7. Insemination av ensamstående kvinnor innebär att barnet berövas sin pappa. Barnet får inte ens rätt att efterforska faderns identitet under hela sin uppväxttid. Detta är enligt min mening en allvarlig kränkning av barnets rättigheter och absolut inte något som bör ingå och äga rum inom den svenska sjukvården. En vanlig invändning är att singelkvinnor redan i dag åker till andra länder där det är tillåtet och att vi därför lika gärna kan tillåta det även här. Den invändningen håller inte. Politiker varken kan eller bör ta ansvar för enskilda människors val och handlingar. Men vi bör som politiker ta ansvar för de lagar vi själva stiftar, inte minst för dem som drabbar enskilda, i det här fallet barnen. Samma folkpartister och miljöpartister som jag möter i olika sammanhang där man är beredd att tvinga på enskilda familjer pappamånader eller rent av att tvångsdela föräldraförsäkringen är nu beredda att helt definiera bort och ut papporna ur familjelivet. För mig är det obegripligt, lika obegripligt som att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet väljer att gå dem till mötes. Fru talman! Vi behöver mer av pappors delansvar för barns uppväxt, inte mindre. Det är därför som en rimlig fråga man kan ställa sig när man tar del av utskottsmajoritetens förslag är: Hur påverkas i framtiden utgången av vårdnadstvister av att man i stället kan tycka att det "räcker" att ha en förälder? Vi kristdemokrater vill inte medverka till en lagstiftning, vi vill inte medverka till en opinionsbildning som reducerar pappans roll och betydelse i barnens liv. Det är därför som vi avvisar det förslag som nu förs fram av en majoritet i socialutskottet. Fru talman! Även surrogatmoderskap sker i dag utanför Sveriges gränser. I Indien har det blivit något av en industri. Rika västerlänningar anlitar fattiga kvinnor som får bära deras barn och sedan lämna över dem efter förlossningen. Det är en ordning som vi inte vill införa i vårt land, eftersom den reducerar människor till handelsvaror. Risken för att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor kommer att utnyttjas och exploateras för andras syften är helt uppenbar. Det är därför som vi under hela beredningen av det här ärendet i socialutskottet har fört fram vår ståndpunkt. Jag vill även här i kammaren säga att jag välkomnar att vi när vi slutjusterade betänkandet i socialutskottet fick stöd för vårt ställningstagande också från Vänsterpartiet, vilket Eva Olofsson har redovisat här i kammaren i dag.

En kvinna som före graviditeten samtyckt till att 'låna ut' sin livmoder kan senare ändra uppfattning vilket kan medföra svåra konflikter mellan inblandade parter. I dessa konflikter blir barnet oundvikligen indraget. Regeringen anser att surrogatmoderskap inte är etiskt försvarbart och att det därför inte skall tillåtas. Det kan inte anses förenligt med människovärdesprincipen att använda en annan kvinna som medel för att lösa det barnlösa parets problem. Inte heller ur barnets perspektiv är surrogatmoderskap önskvärt." Vi kristdemokrater delar fortfarande den syn på surrogatmoderskap som den förra socialdemokratiska regeringen redovisade i sin proposition för tio år sedan. Det hade varit bra om den socialdemokratiska gruppen i socialutskottet hade stått kvar vid denna ståndpunkt, men nu blev det tyvärr inte så. Men stöd för vår hållning har ändå inte uteblivit. Låt mig därför citera några av våra tidningar. Jag börjar med Expressen som på ledarplats, efter att det blev känt vad som hade hänt i socialutskottet, utropade med rubriken: "KD och V är eniga: blankt nej till surrogatmödraskap. Och de har bra argument." Det var sammanfattningen av Expressens ledare. Aftonbladet, som Eva Olofsson tidigare har citerat, valde att ha följande rubrik: "KD och V har rätt om surrogatmödraskap". Ledaren avslutades med följande: "Det är svårt att tolka på något annat sätt än att man" då hänvisar man till utskottsmajoriteten "vill börja öppna upp för surrogatmödraskap i Sverige. Tur att åtminstone två partier verkar se det problematiska med en sådan utveckling." Den tredje jag vill citera från är Göteborgs-Posten som valde rubriken "Risk med surrogat" och slutar på följande sätt: "Att låta utreda en fråga, när svaret egentligen borde vara givet, kan betraktas som onödigt slöseri med utredningsresurser. Det råder inte precis brist på insikt om vare sig en graviditets påfrestning på kvinnokroppen eller vad vi öppnar för om vi börjar betrakta andra människor som potentiella reserver. Det bör inte bli fritt fram att hyra eller låna en livmoder!" Den sammanlagda bilden av de två beslut som en riksdagsmajoritet nu är på väg att tvinga fram är att vi håller på att få en omdefiniering av familjebegreppet som inte är sund. I stället för att tala om barns rätt till sina föräldrar och sina fäder talas det nu om vuxnas rätt till barn. I stället för att värna den kroppsliga identiteten vill riksdagen öppna för uthyrning av livmödrar. Fru talman! Beslutet om insemination kommer att leda till att fler barn växer upp med bara en förälder, inte som barn till ensamstående utan som barn helt utan fäder. Beslutet om surrogatmoderskap öppnar för att göra en marknad av kroppar, och graviditeter till en vara som kan beställas. Det rimmar illa med vårt arbete för att förbättra barns och ungas uppväxtvillkor. Men, mina vänner i riksdagskammaren i dag, det finns en chans att ändra på det här. Det är därför som jag yrkar bifall till reservation nr 1 och reservation nr 2. Jag vill också framhålla att motivering till dessa yrkanden finns i de särskilda yttrandena nr 1 och nr 3 i utskottets betänkande.

Fru talman! När det gäller surrogatmoderskap har inte Anders och jag någon anledning att debattera, däremot när det gäller ensamstående kvinnors rätt till insemination. Jag känner själv till personer, jag vet inte om Anders har bekanta eller vänner som när de har kommit upp i 35-årsåldern har upptäckt att de inte har hittat någon att leva med men att de önskar barn. Man har sett till att man har fått barn genom att åka till Danmark eller att inte använda preventivmedel när man har varit ute och träffat någon som kunde bli pappa. Det här är barn som har haft och som kommer att ha en väldigt bra uppväxt. Jag läste nyligen om en annan kvinna som faktiskt först skaffade sig barnet, sedan hittade hon mannen som kommer att vara pappan i det här barnets liv. Vi kan lika väl se familjer med två föräldrar där det sker en skilsmässa och där barnet kommer att få växa upp med en ensamstående förälder. Att koppla ihop det här med den traditionella kärnfamiljen - mamma, pappa, barn - hela tiden och betona att det är det som är den gällande normen tycker jag är en väldigt konservativ syn på hur barnet växer upp. När det gäller könsidentitet är det viktigt att också ha män i sitt liv. Det är många av de här barnen som har en bror till mamman, en god vän, en morfar eller en farfar som betyder väldigt mycket för dem. Det är inte så att man lever i en värld av enbart kvinnor. Jag tycker i stället att vi ska ha en politik som ser till att man kan vara ensamstående förälder oberoende av på vilket sätt man blir det. Då handlar det i dag om som sådana saker som att höja underhållsstödet för dem som har det dåligt ställt, barnomsorg på obekväm tid, att vi faktiskt planerar för ett samhälle där det går att vara ensamstående. Delad föräldraförsäkring, vore det något för KD kanske?
Fru talman! Eva Olofsson och jag är ju överens i den ena delen, när det gäller surrogatmoderskapsfrågan. Jag välkomnar det. När det gäller assisterad befruktning, insemination för ensamstående, har vi olika mening. Jag har full respekt, precis som du Eva, för längtan efter barn. Jag har också mött dem som är jämnåriga med mig som har längtan, jag har mött ungdomar som har längtan, jag har mött dem som funderar på om det är så att de kommer att kunna få barn. Jag förstår denna längtan och den ska vi ha respekt för. Vi som beslutsfattare har inte i första hand att ta hänsyn till och forma våra beslut utifrån de vuxnas önskemål utan det ska ske utifrån barnperspektivet. Barns rättigheter till sina föräldrar går före vuxnas rättigheter till sina barn. Det är det som barnkonventionen slår fast. Eva Olofsson talar för det mesta om att vi ska implementera barnkonventionen i svensk lag. Artikel 7 talar tydligt om att barn ska känna till sitt ursprung och om möjligt vårdas av båda sina föräldrar. Vill du göra undantag i barnkonventionen för att det ska passa dina syften, eller är du beredd att helt följa barnkonventionen och erkänna att det behövs kännedom och kunskap om vem som är pappa? Det gäller inte bara när man fyller 18 år utan när man är nyfödd, 1 år, 5, 10 eller 15 år. Pappan betyder något under hela uppväxttiden. Det är därför som vi talar om att dela ansvaret. Hur stämmer ditt resonemang om att vi vill se fler pappor? Är du inte orolig över att opinionsbildningen för pappornas delansvar i barns utveckling reduceras med det förslag som du är på väg att rösta igenom?
Fru talman! Nej, det är jag faktiskt inte. Det är viktigt att vi ser att många människor kan vara viktiga i ett barns liv. Pappa och mamma är viktiga. Ibland försvinner mamma, och pappa med andra människor blir viktiga. Ibland är det pappa som försvinner. Det händer oftare - det vet vi. Vi har lagt fram förslag för att göra pappor betydligt mer närvarande. Ett sådant förslag är att man tar lika ansvar, ett individuellt ansvar, när barnet föds, växer upp och är litet genom en delad föräldraförsäkring. Nu är det mammorna som tar ansvaret på grund av traditionella könsroller och en ojämlik arbetsmarknad. Då knyter inte papporna banden från det att barnen är små. Det är ett av skälen till att pappor försvinner lättare vid skilsmässor. Jag tror inte att rätten till insemination för ensamstående föräldrar kommer att innebära en explosion där pappor inte spelar någon roll. Jag tror att det handlar om vilken politik vi har för att öka pappors närvaro. Jag tror också att vi behöver bredda politiken. Barn kommer att växa upp i regnbågsfamiljer med fyra föräldrar. Vi måste anpassa lagstiftningen till det. Att det finns fyra människor som älskar barnet är inte negativt. Det gäller att skapa ett samhälle som gör det möjligt att leva tryggt och bra som ensamstående förälder. Vi vet att det politiskt finns betydligt mer att göra än vad vi har gjort i dag. Det gäller till exempel frågor om barnomsorg på obekväm arbetstid så att den ensamstående bättre klarar ett arbete. Det gäller att se över att de ensamstående föräldrar som har det tufft att klara det ekonomiska kan få bättre ekonomiskt stöd. Vi har lagt fram förslag om att en ensamstående förälder vid sjukdom kan få hjälp av en barnskötare hemma. Det finns en rad förslag. Många av de ensamstående föräldrarna har bra arbeten och inkomster, och de kommer att klara sig bra ändå.
Fru talman! Vi kristdemokrater vill att barnkonventionen blir en del av svensk lag. Vi har en uttalad ambition och målsättning att Sverige inte bara ska ratificera utan också se till att barnkonventionen i ord och i praktisk tillämpning blir en del av det svenska samhället. Jag noterade en sak, Eva Olofsson, nämligen din totala tystnad i fråga om barnkonventionen. Inte en sekund av din talartid använde du till att tala om barnkonventionen. När det kläms åt och det är dags att sättas på prov sviker en stor del av vuxenvärlden, och då sviker även Vänsterpartiet barnen. Barnkonventionen slår fast att barns ursprung, rätten att känna till sitt ursprung, och rätten att om möjligt bli vårdad av båda föräldrarna när jag är 1 år, 5, 10 eller 15, inte bara något som sker när jag är 18 eller 20, är något vi står upp för. Men det var total tystnad från dig på den punkten. Tyvärr är den tystnaden så stark att den kommer att höras. Du talar om att arbeta för en delad föräldraförsäkring. Hur vill du se till att vi får en delad föräldraförsäkring när du vill undanhålla barnen under deras första viktiga levnadsår vetskapen om vem som är far? Ditt sätt att tala om delad föräldraförsäkring blir ihåligt. Hur kommer det att bli i faderskapsärenden och i vårdnadstvister? Kommer det att utvecklas en ny princip, nämligen det som du, Eva, och tyvärr flera andra partier i socialutskottet har stått för, att det räcker med en förälder? Jag hoppas fortfarande att barnen ska vara viktigare än vuxna. Det är därför som vi kristdemokrater yrkar bifall till reservationerna 1 och 2.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Det är med stor glädje jag konstaterar att det i dag i Sveriges riksdag finns en stor majoritet som ställer sig bakom att ge ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning i Sverige. De kvinnor som väljer att genomgå assisterad befruktning är absolut inte en stor majoritet. De är få, men de finns - och det är välkommet att de kan genomgå detta i Sverige. Det är ofta fråga om mogna kvinnor, som Eva Olofsson berättade om tidigare, som längtar efter att bli mamma och förälder. De barn som föds är naturligtvis mycket efterlängtade. För dessa kvinnor är detta en glädjens dag. Nu ska regeringen skyndsamt se över lagstiftningen för att sedan återkomma med förslag till förändringar till riksdagen. Vi socialdemokrater förutsätter att ni ledamöter som tillhör de regeringspartier som ställer sig bakom förslaget också ligger på ansvarig minister för att översynen ska ske skyndsamt och inte förhalas i långbänk. Fru talman! I betänkandet tas också frågan om surrogatmoderskap upp. En majoritet säger ja till att tillsätta en utredning som förutsättningslöst utifrån ett brett perspektiv tittar på frågan ur alla aspekter. Jag vill understryka att vi absolut inte tar någon ställning till surrogatmoderskapet, utan vi vill få mer kunskaper. Det är en svår och komplicerad fråga. Det finns både juridiska och etiska sidor av detta, och frågan måste gås igenom mycket grundligt. Det finns många aspekter på surrogatmoderskap. Jag tänker inte upprepa mycket här, men Eva Olofsson lyfte fram en hel del i sitt anförande, till exempel kvinnor som handelsvara. Det motsätter naturligtvis vi oss också. Men de facto finns i dag barn i Sverige som har fötts av surrogatmammor, och dessa barns rättigheter och vilka regleringar som behövs i lagstiftningen behöver vi gå igenom. Allt detta ska ske för att barnens uppväxt ska bli den bästa. Utredningens uppdrag är alltså att ge oss ett bra och genomarbetat underlag för att vi senare ska kunna ta ställning. Jag vill än en gång upprepa att vi inte tar ställning för eller emot att surrogatmoderskap ska införas i Sverige i dag. Vi vill titta på frågan.

Fru talman! Jag har två frågor till Socialdemokraterna. När Göran Persson var statsminister och Lars Engqvist var socialminister skrev man följande i en proposition om assisterad befruktning: Regeringen anser att barnet måste få möjlighet att grunda sitt liv på sanningen om sitt genetiska ursprung. Ett annat förhållningssätt skulle innebära en kränkning av barnets personliga integritet. Det här var taget ur 2001 års proposition undertecknad av Göran Persson och Lars Engqvist. Varför har ni lämnat det barnperspektiv Göran Persson stod för när han var statsminister? Varför duger inte längre Göran Perssons bedömning av barnperspektivet och vikten av att få möjlighet att grunda sitt liv på sanningen om sitt genetiska ursprung? Hur kommer det sig att Socialdemokraterna springer i väg på det sättet från sina egna grundprinciper? Eller är det så att ni nu vill ge Göran Persson en känga för att han hade fel? Sedan kommer fråga nr 2. Aftonbladet, som Eva Olofsson citerade, hade en ledare som tydliggjorde det jag citerade i mitt anförande från en tidigare socialdemokratisk proposition om surrogatmoderskap. Jag undrar: Vad är det som gör att Socialdemokraterna här i riksdagen har en annan människosyn än den som det socialdemokratiskt signerade Aftonbladets ledarsida har? Hur kommer det sig att ni har en annan syn på handeln med kvinnors kroppar än vad socialdemokrater som skriver ledarsidan i Aftonbladet har? Varför har ni dragit i väg och låtit marknaden styra i stället för att upplyfta människovärdet?
Fru talman! Jag kan svara så här till Anders Andersson och Kristdemokraterna: Vi har inte dragit i väg. Vi har inte tagit ställning. Det sade jag med eftertryck flera gånger. Men de facto finns det barn i Sverige i dag - det har vi också sett i tidningen, om man nu väljer att citera våra dagstidningar - och det finns vissa juridiska problem. Då är det väl bra om vi tillsätter en utredning som förutsättningslöst lyfter fram etiska, juridiska och andra aspekter för att se vad som händer. Det är väl inte så att i Kristdemokraternas Sverige ska dessa barn uteslutas från samhället? Då tycker jag att det verkar väldigt konstigt, om man nu ska ha barnperspektivet. I det ställningstagande som man gjorde 2001 när det gällde surrogatmoderskap, som du hänvisar till, valde man att ta den ställningen. Men tiden har förändrats, och saker har hänt. Som jag sade finns det barn i Sverige som har tillkommit genom surrogatmoderskap, och då måste vi ta det på allvar och även införliva den typen av barntillkomst i vår lagstiftning så att de också är skyddade.
Fru talman! Även här noterar jag att Christin Hagberg väljer att över huvud taget inte kommentera mitt resonemang om barns rätt att få kännedom och sanningen om sitt ursprung. Inte med en stavelse och inte med ett andetag berör Christin Hagberg barnkonventionen. Detta är talande. När det är barnens perspektiv är de övergivna. Proklamationer om deras rättigheter enligt barnkonventionen kan vi ha, och nu är det sanningens minut huruvida barnkonventionen ska få betyda något när det gäller artikel 7. Vi kristdemokrater står upp för barnens rätt till kännedom om båda sina föräldrar och att så långt möjligt bli vårdade av båda sina föräldrar. Jag noterar att Göran Perssons skrivningar från 2001 har mer överensstämmelse med det Kristdemokraterna står och proklamerar i denna kammare i eftermiddag än med den socialdemokratiska grupp som nu företräds av dig här i kammaren. Det är en intressant notering. Jag tror också att det finns ett stort flertal - inte bara Göran Persson - som har behållit sin uppfattning från 2001. Jag är övertygad om att många är beredda att skriva upp att barn är viktigare än vuxna, och det är därför barns rättigheter går före vuxnas önskemål. När det gäller surrogatmoderskap märker vi nu: Vi har inte tagit ställning. Christin Hagberg försöker få en egen tolkning av det betänkande som är framlagt. Jag ser att det finns en likhet med kräftan som kryper baklänges och som ofta är lite röd, att det är ett krypande baklänges. Det hade varit möjligt, precis som Vänsterpartiet och vi kristdemokrater gjorde i socialutskottet, att likt Aftonbladet proklamera att man säger nej till surrogatmoderskap, och inte laborera med möjligheten att ha handel med kvinnors kroppar. Detta är ovärdigt. Detta är något vi inte vill se i vårt land. Det är därför vi har skrivit reservation nr 2 på den punkten. Jag vill än en gång yrka bifall till reservationerna 1 och 2 och säga att det finns viktiga principer att stå bakom.
Fru talman! I vanlig ordning löper Kristdemokraterna i väg när det gäller den här frågan. Anledningen till att jag inte tog upp barnkonventionen och barnperspektivet var att jag tar en fråga i taget och svarar, så jag tänkte återkomma till den. När det gäller barnperspektivet och barnkonventionen vill man naturligtvis i möjligaste mån ha båda föräldrarna där. Det är självklart. Men det finns de som vill skaffa barn, och de barn som kommer till genom till exempel assisterad befruktning är inte barn som lever ett liv där det saknas manliga förebilder. Jag tycker att er syn är betydligt mer trång, och den är absolut inte för barnens bästa. Man har en känsla av att de barn som ni nu pekar ut inte är välkomna. Det känns oerhört märkligt att ha en sådan diskussion med er, där ni pekar ut vilka barn som är välkomna och vilka som inte är välkomna. Återigen: När det handlar om surrogatmoderskap eller assisterad befruktning eller barn över huvud taget vill vi naturligtvis att alla barn ska ha det så bra som möjligt. Lagstiftning och regleringar ska gälla alla barn. Därför har vi sagt, återigen, att vi behöver utreda detta med surrogatmoderskap för att vi ska kunna ta ställning och att vi behöver veta betydligt mer än vad vi vet i dag. Man kan gå på känslan - det är okej - och det har KD och Vänsterpartiet verkligen gjort i den här frågan. Men vi vill att man utreder det här så att vi kan diskutera frågan när utredningen kommer och lägger fram förslag.

Fru talman! Rätten att söka lycka i livet gäller oss alla. Vi vill ha mening i våra liv, och dit hör onekligen barn. Många har en stark längtan efter barn - det är en ganska naturlig drivkraft. För de flesta av oss är det enkelt att skaffa barn, och sedan börjar det livslånga ansvaret och jobbet. Det är en gåva att få ge liv, att få se liv ta form, växa och utvecklas, att få vara med och forma nya människor. Men ungefär 15 procent av dem som vill ha barn kan inte få det av olika skäl. Historien är fylld av berättelser om människor som gör uppoffringar för att få sina hett efterlängtade barn. När Sara inte kunde få barn sade hon åt sin man Abraham att gå till tjänstekvinnan Hagar så skulle hon sedan kunna ta barnet som sitt. Så kunde man kanske lösa det för 3 000 år sedan, om man får tro Bibeln. Motsvarande berättelser om stark barnlängtan finns hos alla folk och i alla religioner; det är en ganska universell önskan. Numera löser vi barnlöshet på ett annat sätt, nämligen med medicinsk hjälp. År 1985 fick vi en lag om insemination och 1989 också om befruktning utanför kroppen som reglerar detta. År 2003 blev det tillåtet med äggdonation. Det här har hjälpt tusentals kvinnor och män att få barn. Det finns i dag 15-16 fertilitetskliniker, och trots att väntetiderna är rätt långa på en del håll föds tusentals barn varje år i Sverige som ett resultat av denna hjälp. Jag hoppas och tror att vi är helt eniga i riksdagen om att det är en bra politik att försöka undanröja ofrivillig barnlöshet. Vi moderater tycker det. Vi gillar barn. Vi tycker att det finns många goda skäl för samhället att stödja dem som vill ta ansvar för framtiden genom att skaffa barn men inte kan det på den vanliga vägen. Det är optimism och framtidstro men framför allt mycket glädje och kärlek. Vi behöver mer av det i vårt samhälle, inte mindre. Tack vare detta är rekordfå personer ofrivilligt barnlösa i Sverige, och det kan vi vara stolta över. Men det finns fortfarande människor som inte kan få hjälp i Sverige, nämligen ensamstående kvinnor. De kan prövas som adoptivföräldrar, men vill de skaffa egna biologiska barn får de antingen åka utomlands där det är lagligt - men då kan barnen inte spåra sitt biologiska ursprung, eftersom donatorn ofta är anonym - eller försöka hitta en lämplig man någonstans som, med eller mot sin vilja, kan ställa upp och bli pappa. Det kanske inte känns rätt, vare sig mot barnet eller mot mannen. Vi moderater tycker att dagens förbud för ensamstående kvinnor att få hjälp att bli med barn är otidsenligt och bör tas bort. Vi vet att ensamstående är lika kärleksfulla och har samma omtanke om sina barn som sammanboende föräldrar. De har samma förmåga att ge trygghet. Människors lämplighet som förälder avgörs inte av om de lever i en parrelation eller inte. Skillnaden är möjligen att de inte har en annan vuxen att dela föräldraansvaret med. Men jag tvivlar inte en sekund på att de som väljer att uppfostra barn på egen hand gör det efter mycket noggrant och moget övervägande och med full support från släkt och vänner. Ensamstående föräldrar finns i dag, och de försvinner inte därför att det är förbjudet med insemination. Jag vill gärna hålla med dem som säger att det aldrig kan vara någon rättighet att få barn. Men bör det å andra sidan vara ett förbud att skaffa barn? Ska staten hindra ansvarsfulla kvinnor från att bli mammor? Nej, vi tycker inte det. Vi tycker att samhället ska styra våra liv mindre än i dag. Vi ska bort från onödiga förbud och pekpinnar på många områden. Vi är olika som personer och vill kunna leva våra liv efter eget tycke och smak och inte dansa efter statens pipa i allt. Vi, som representerar staten, ska respektera människors olika livsval. Vi ska stödja föräldraskap i olika typer av familjer och inte utgå från att alla ser likadana ut. Som moderat tror jag på människors förmåga att fatta kloka beslut för sig själva och sina anhöriga. Då blir det en naturlig följd att ta bort kravet på att endast gifta eller sammanboende kvinnor kan få assisterad befruktning. När det gäller den svåra frågan om surrogatmoderskap tycker vi att vi behöver mer underlag innan vi tar ställning i frågan. Vi vill därför ha en helt förutsättningslös och bred utredning där man vänder och vrider på frågan, på allt som har med etik, juridik och ekonomi att göra, och också belyser vad som händer i andra delar av världen. Det är precis vad vår moderata partistämma sade i höstas, och det är det som riksdagen nu är på väg att ställa sig bakom. Vi vet också vad vi inte vill ha, nämligen handel med kvinnokroppar eller utnyttjande av fattiga kvinnor. Samtidigt vet vi att det i Sverige i dag finns barn som är resultatet av surrogatmoderskap, även om barnen är tillkomna utomlands. Även de barnen måste få en bra uppväxt. De har inte tillräckligt skydd i lagstiftningen i dag. Det vill vi att utredningen ska titta på också. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till socialutskottets förslag och avslag på alla reservationer. I detta anförande instämde Olof Lavesson .
Fru talman! Vi är överens när det gäller insemination till ensamstående kvinnor, och jag kan instämma i nästan allt som sades. Det kanske fanns något ordval som skulle ha varit lite annorlunda från mig. Det är surrogatmoderskapet som jag vill fråga Mats Gerdau om. En förutsättningslös utredning innebär att man inte har tagit ställning mot surrogatmoderskap. Det som skiljer oss är att Vänsterpartiet har sagt att vi tycker att surrogatmoderskap innebär ett utnyttjande av kvinnors kroppar. Det är inte samma sak. Mats Gerdau pratar om att underlätta genom insemination, äggdonation och på olika sätt att en kvinna ska vara gravid i nio månader, föda ett barn och sedan lämna bort barnet. Det finns också tydliga exempel från de länder som har tillåtit icke-kommersiellt surrogatmoderskap att människor därifrån ändå åker och köper barn i Indien, där kvinnor verkligen utnyttjas. Är inte en öppen utredning ett ställningstagande om att man faktiskt vill gå mot ett tillåtande av surrogatmoderskap? Har Moderaterna som parti tydligt tagit ställning mot kommersiellt surrogatmoderskap? Är det det icke-kommersiella, altruistiska som man kan tänka sig? Är det detta man tänker sig att utredningen ska titta på? Eller vad är det egentligen som detta förutsättningslösa står för?
Fru talman! Det är roligt att höra Eva Olofsson från Vänsterpartiet berömma Moderaternas politik. Det är inte varje dag det händer i kammaren. Men vi tar åt oss det. När det gäller surrogatmoderskap tycker jag att mer kunskap aldrig skadar. Vad är Eva Olofsson rädd för? Varför är kunskap farligt? Varför är det farligt att få fram underlag som beskriver juridiken, ekonomin, de etiska förhållandena och moraliska avvägningar som är gräsligt svåra? Detta händer i vår omvärld. Barn som är tillkomna genom surrogatmoderskap finns i Sverige oavsett om vi vill det eller inte. Det lär finnas ett antal hundra sådana, tror jag. Vad som sker i Indien kan vi inte påverka med vår svenska lagstiftning. Det finns barn i Sverige som inte har tillräckligt starkt skydd. Vi läste i Expressen för någon eller några veckor sedan om föräldrar som hade tagit hit barn som hade tillkommit på detta sätt som inte hade skydd i form av tydliga vårdnadshavare, inte hade föräldraförsäkring och annat. Även det ska utredningen titta på. När Eva Olofsson är emot den utredningen är hon också emot att lösa problemen för dessa barn och familjer. Jag ser det bara så att vi vill ha mer kunskap, och sedan tar vi ställning. Om Eva Olofsson redan har allt underlag får hon i och för sig gärna presentera det. Men jag kan inte se att det kan skada att få mer kunskap. Om Eva Olofsson är väldigt tvärsäker, så avvakta utredningen, så får vi se! Du kanske har alla dina goda argument. Då kan du stå här om tre eller fyra år, när utredningen är klar, och säga: Titta, vad var det vi sade!
Fru talman! Moderaternas politik i största allmänhet är inte något som Vänsterpartiet älskar. Men det finns frågor där vi kan vara överens, och en sådan fråga är rätten till insemination för ensamstående föräldrar. Sedan tror jag inte att ni kommer att köpa vår politik för individuell föräldraförsäkring ni heller - det gjorde ju inte Kristdemokraterna, men det tror jag inte heller att Moderaterna gör. Man tillsätter en utredning för att man vill något - så är det. En utredning brukar alltid leda åt något håll. Det vore hemskt intressant att se direktiven för utredningen. Ett kunskapsunderlag kan tas fram på många andra sätt än genom att tillsätta en förutsättningslös utredning. Vi kan konstatera att Statens medicinsk-etiska råd, SMER, håller på med detta kunskapsunderlag och håller på att plocka fram många frågor när det gäller etik och annat. Man hade kunnat vänta tills de var färdiga. De har kommit en bit på väg, har jag hört. Vi har tagit ställning utifrån en feministisk syn på kvinnors rätt till sina egna kroppar och till reproduktion av barn. Vi kan inte se att vare sig ett icke-kommersiellt surrogatmoderskap eller ett kommersiellt surrogatmoderskap kan leva upp till kvinnors rätt till sina egna kroppar. Mats Gerdau pratade om Sara, Abraham och tjänstekvinnan Hagar, som fick föda barn till Abraham kanske mest - det är inte säkert att Sara var så förtjust i det. Så ser det ut i världen i dag på många håll. Vi kan väl säga att de indiska kvinnorna - och många andra kvinnor som är fattiga och ställer upp som surrogatmamma av de skälen - är Hagar. Det finns också en organisation, Feministiskt nej till surrogatmödraskap, som innehåller bland annat S-kvinnor i Jönköpings län, Gröna kvinnor, Ung Vänster, Kvinnliga Läkares Förening, Sveriges Kvinnolobby, ROKS, Kvinnojourerna och en rad andra organisationer. De har samma utgångspunkt för sitt nej som Vänsterpartiet har.
Fru talman! Det är sant att Statens medicinsk-etiska råd tittar på frågan. Men det är inte utifrån det mycket breda perspektiv som vi ser framför oss i utredningen. Jag tror inte att de tittar så mycket på juridik och ekonomi och vad som händer i omvärlden utan mer på de medicinsk-etiska aspekterna, vilket ju är deras uppdrag att göra. Vi vill bredda detta och ha en förutsättningslös översyn. Jag förstår fortfarande inte vad ni i Vänsterpartiet är rädda för. Vad är det som ny kunskap och nytt underlag kan förstöra i Eva Olofssons världsbild? Vi vill ha kunskap. Sedan fattar vi beslut utifrån de värderingar vi har och som bygger på mänskliga rättigheter, individuell frihet och sådant. För Vänsterpartiet är det tydligen farligt med kunskap. Jag kan inte riktigt förstå det. Det var synd att Eva Olofsson inte tog tillfället i akt att svara på den frågan.

Fru talman! År 1992 avslog riksdagen ett motionsyrkande med följande lydelse: "att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en översyn av inseminationslagen med hänsyn till att insemination av ensamstående och lesbiska kvinnor förekommer". Det var 20 år sedan. Under den tiden har det fötts väldigt många barn till ensamstående kvinnor. De har kommit till världen på lite olika sätt, bland annat genom insemination i våra grannländer. Detta handlar om barn som är planerade och efterlängtade, inte bara av sina mödrar utan också av morföräldrar, mostrar, morbröder och andra i det sociala nätverk som deras mamma har omkring sig. Om de hade fötts i Sverige hade de också haft möjlighet att efterforska sitt biologisk-genetiska ursprung. Jag är väldigt glad över att vi i dag tillkännager för regeringen att detta nu ska bli lovligt också i Sverige. Den andra frågan är komplicerad och svår och har många olika frågor i sig. Det är frågor vi inte får blunda för. Vi får inte göra som de där små aporna ni har sett statyetter av: De blundar, håller för öronen, knäpper till munnen och låtsas som om verkligheten inte fanns. Den finns. Barnen finns. Kvinnorna finns och föräldrarna finns. Det är lite olika problem i det här. Det finns olika skäl bakom surrogatmoderskap. Jag vill egentligen kalla det för värdmoderskap, för "surrogat" är i mina ögon ett negativt laddat ord. Det handlar om par där kvinnan inte har någon livmoder - den kanske är skadad eller hon har inte haft någon sedan födseln - och som har en stark barnönskan. Paret vill ha biologiska barn. Det kanske finns en annan lösning för de paren, nämligen livmodertransplantation. Den första lär äga rum i år någonstans i världen. Men det för också etiska problem med sig. Sedan har vi de homosexuella paren. De har rätt att adoptera men hittar inga adoptivbarn. I Sverige har det inte ens visat sig möjligt att bli fosterföräldrar om man är ett homosexuellt par och vill ta hand om fosterbarn. När det gäller de barn som nu finns är det krångel med juridik, försäkringar och annat. När det gäller mödrarna har vi ett problem eftersom de finns utomlands. Det har skrivits en hel del om tvång. Det har likställts med prostitution, vilket jag tycker är förfärligt. Vi vet inte tillräckligt. Vi har inte tillräckligt kunskapsunderlag om situationen för de här kvinnorna. Det här får ju inte ske under tvång. Det är ekonomi i det hela. Det får inte bli någon handel med barn, känner jag, även om vi inte har diskuterat den frågan. Vårt parti har tagit ställning för en förutsättningslös utredning och därför inte satt ned foten på några punkter. Det handlar om säkerheten för dessa kvinnor. Graviditet är inte ofarligt. Vad gör man vid ånger? Vad gör man vid fosterskada - kan man behålla barnet? Det här är också en global fråga. Vår lagstiftning når ju inte in i andra länder. Detta är en fråga som vi också måste få upp i den internationella debatten, i en FN-organisation som WHO. SMER:s arbete har nämnts här. Precis som Mats Gerdau säger har vi den medicinsk-etiska utgångspunkten. Vad jag kan se är att man måste göra en förutsättningslös utredning där man tar upp alla dessa aspekter - etiska, medicinska, säkerhetsmässiga, ekonomiska, juridiska och globala aspekter. Jag ser SMER:s arbete som underlag för ett direktiv som regeringen sedan kan formulera. Därför är det helt klart att vi står bakom just en utredning där vi inte har satt ned fötterna på någon enda punkt. Så kommer jag till det sista jag vill säga: Kalla inte de här barnen för surrogatbarn! Jag såg en löpsedel där ordet "surrogatbarn" stod med stora bokstäver. Tala om att stämpla barn! Det här handlar om barn. Det är älskade barn - barn som ska få växa upp på precis samma sätt som alla andra barn som vi skapar goda förutsättningar för i Sverige. De är barn, och det är oetiskt och oförsvarligt att kalla dem för något annat. Jag hoppas att medier och andra slutar med det. I detta anförande instämde Ismail Kamil och Börje Vestlund .
Fru talman! Det är en glädjens dag för mig och för Centerpartiet i dag. Äntligen ska riksdagen göra ett tydligt ställningstagande att alla barn ska vara välkomna, även de som föds av en ensamstående mamma och som resultatet av en assisterad befruktning. Det har sedan första halvan av 1900-talet varit en självklarhet att en ensamstående kvinna ska kunna adoptera. Det har också sedan 2005 varit tillåtet för ett lesbiskt par att bli föräldrar genom insemination. Jag och Centerpartiet har sedan många år drivit frågan att det även ska vara tillåtet för en ensamstående kvinna att bli mamma genom insemination. Vi har drivit den här frågan framför allt ur ett barnperspektiv. Det finns nämligen redan ett stort antal barn i Sverige som har blivit till genom insemination av en ensamstående mamma. De har kunnat bli till genom att inseminationen har utförts i ett annat land, oftast Danmark eller Finland. De här barnen finns. De är älskade barn - älskade av sina mammor, mormödrar och morfäder. De är älskade av det nätverk som oftast finns runt den ensamstående mamman. De har varit älskade av alla utom av det officiella Sverige, för i juridisk mening har de tillkommit på ett i Sverige olagligt sätt, genom insemination av en ensamstående kvinna. De har varit illegala barn. Med dagens beslut blir det klart att även det officiella Sverige, nu företrätt av Sveriges riksdag, anser att dessa barn är lika älskade som andra. De är inte illegala. De har tillkommit som ett resultat av en kvinnas starka önskan att bli mamma och genom en metod som snart kommer att vara laglig i Sverige. Fru talman! Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att få veta sitt ursprung, att få veta vem mamma och vem pappa är. Alla svenska barn som tillkommer genom insemination har den rätten. Ingen spermadonator får vara anonym. Vid 18 års ålder har barnet rätt att efterforska vem den biologiska pappan är. Så är inte fallet i Danmark. Det leder till att de barn som har tillkommit genom insemination i Danmark sannolikt aldrig kommer att få vad FN:s barnkonvention slår fast, nämligen rätten att veta sitt ursprung. Bristerna i den svenska lagen leder de facto till brott mot FN:s barnkonvention. Genom dagens riksdagsbeslut blir det tydligt att detta fortsättningsvis inte kommer att vara fallet. Det hårda motståndet mot att tillåta insemination av ensamstående kvinnor har också bottnat i den egentliga åsikten att barn till ensamstående kvinnor har det svårt. Visst kan det vara så! Mer än hälften av de barn som lever med en ensamstående mamma har det ekonomiskt svårt. Ensamstående mammor lever oftare än andra med små ekonomiska marginaler men har oftast möjligheter att kompensera det genom kärlek. Den här stora gruppen, som vi ser i dag i Sverige, med ensamstående mammor har mycket lite eller rent av ingenting med den grupp som dagens diskussion rör. De kvinnor som är ensamstående och vill ha barn genom insemination är oftast i övre medelåldern. De har oftast ett gott socialt kontaktnät och oftast välordnade ekonomiska förhållanden. Det finns över huvud taget ingen forskning som visar att de barn som föds av en ensamstående mamma efter en insemination på något vis skulle ha det svårare än alla andra barn. Dagens debatt handlar också om en annan grupp barn, barn som föds av en surrogatmamma. Det handlar om kvinnor som saknar livmoder eller som exempelvis efter en genomgången cancerbehandling inte själva kan bära fram sitt barn. Men det handlar också om män som lever i parförhållanden och vill ha barn. Det här, fru talman, är också barn som finns mitt ibland oss i dagens Sverige. Frågeställningarna är många. Vissa är mer komplicerade än andra. Men från Centerpartiets sida tycker vi att det är väldigt bra att riksdagen i dag kan ta ställning för en förutsättningslös utredning av den här frågan. Jag vill därmed yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande.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

Det handlar om att förstå sitt ursprung, om identitet, om integritet. Min far dog när jag var relativt ung. Men jag kan lova att jag under hela mitt liv har kunnat relatera till honom, dels i uppväxten, dels senare i livet. Han fanns alltid där - inte fysiskt närvarande eftersom han mest var ute på det stora havet i väster, men han fanns, och finns, som en viktig del av mig. Det finns många ensamstående mödrar. Dessa kvinnor gör storverk med sina barn. Men jag tror att det är viktigt, ja, faktiskt avgörande att barnet också har en pappa att relatera till, oavsett om han finns nära familjen eller inte på grund av skilsmässa eller att han inte längre är i livet - så som det blev för mig när min far plötsligt drabbades av sjukdom och avled. Pappa är alltid pappa. Pappor är viktiga för barn. Vi behöver fler närvarande pappor i barns liv, inte färre. Vår lagstiftning bygger på att pappor har ansvar för sina barn, och vi kristdemokrater vill inte minska pappans roll eller ansvar. Jag ser det ur barnets perspektiv. Det handlar om barnets behov och barnets bästa. Barn som ska födas saknar egen röst. Vi kristdemokrater fortsätter att värna barns rätt till båda sina föräldrar, och vi vill därför inte öppna för att ensamstående kvinnor ska få genomföra assisterad befruktning. Kort sagt, barn behöver två föräldrar att relatera till. Vi är ju det parti i Sveriges riksdag som mer än andra hävdar att familjen är en sammanhållande länk i vårt samhälle. Det finns de som menar att familjen är en gammalmodig och uråldrig institution som inte har någon egentlig roll att spela längre. Om man söker efter den åsikten finns det ett antal politiska partier som jag kan rekommendera. Därför blir Kristdemokraternas röst så oerhört viktig. Herr talman! Den andra stora frågan i det här betänkandet gäller surrogatmoderskap. Här har samtliga partier utom Vänsterpartiet och Kristdemokraterna slagit in på en väg som jag menar är tveksam. Att frågan utreds är ett steg på vägen mot ett införande också av detta, och det är mycket tveksamt ur en rad etiska aspekter. En kvinna ska alltså bära andra personers barn. Hon är bärare av andras börda under nio månader men får inte skörda frukten av det, såvida hon inte får ekonomisk ersättning. Och här, mina vänner, ligger en uppenbar fara för att många av dessa kvinnor blir exploaterade, speciellt de som lever under fattiga förhållanden i till exempel Indien och Polen. Hur ska barnet förstå sitt ursprung i en sådan här situation och få svar på de ständiga frågorna: Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Men, säger någon, om tre vuxna personer kommer överens om att låta en kvinna vara surrogatmamma, vad har staten med det att göra? Det borde väl vara upp till dem. Staten ska garantera barnets rättigheter. Barnet har annars ingen talan. Vi talar ju ofta i riksdagen om barns rättigheter och barnets bästa. Barnperspektivet kommer vi kristdemokrater aldrig att överge. Det är intressant att notera att när det vid sidan om barns rättigheter också handlar om vuxnas rättigheter tar övriga partier, utom Vänsterpartiet i det här fallet, genast lättare på problemen. Herr talman! Anders Andersson tog tidigare i debatten upp de argument som den socialdemokratiska regeringen anförde för tio år sedan när de ansåg att surrogatmoderskap inte är etiskt försvarbart. Nu har Socialdemokraterna ändrat sig. Men vad säger de socialdemokratiska väljarna ute i vårt land om det här? Vad säger övriga partiers medlemmar och väljare om den väg ni slagit in på? Har ni lyssnat på dem som gett er förtroendet att fatta viktiga beslut i Sveriges riksdag? För det är väl inte så att det är beslut fattade ovanför huvudet på svenska folket? I detta anförande instämde Anders Andersson och Annika Eclund .
Herr talman! Ibland blir jag lite trött på KD:s resonemang om barnperspektivet som klingar lite falskt för mig. Ni är ett av de partier som inte vill ha in barnkonventionen, och ni är med i en regering som skickar tillbaka barn som saknar inte bara pappa utan föräldrar över huvud taget. Var är barnperspektivet då? Ni har ju gått med på att man ska kunna adoptera som ensamstående. Vad är det för skillnad på att vara adoptivmamma och att ha blivit mamma genom assisterad insemination? Roland Utbult tar upp att barn har rätt till sin egen historia. Ett av skälen till att vi vill att inseminationen sker i Sverige är att här finns den rätten, men den saknas om insemination sker utanför Sverige. Det här borde ni tycka är bra. Det är inte så vanligt att KD ligger några år före i tiden, men nu gör ni det. Det kommer att ta år innan utredningen om surrogatmoderskap är klar. Inget är bestämt, men ni pratar som om vi skulle få surrogatmammor nästa vecka. Så är det inte. Låt oss hålla oss till det läge som är i dag. Hur det blir framöver har vi ingen aning om.
Herr talman! Jag tackar Agneta Luttropp. När det gäller barnkonventionen har vi klart deklarerat att vi vill få den inkorporerad i svensk lag. Jag vet inte varifrån du fått att vi skulle vara emot barnkonventionen, för såväl vår barn och äldreminister Maria Larsson som Anders Andersson och jag med flera har deklarerat att det är en verkligt viktig sak för oss. Vi kommer att arbeta mycket framöver för att det ska ske. Jag vet inte vad du menar med att vi skickar tillbaka barn. Vart skickar vi dem? Jag förstod inte riktigt, Agneta Luttropp. Vid en adoption finns inga föräldrar, och då har vi ansett att det är bättre för barnet med en ensamstående förälder än ingen förälder alls. Man kan säga att det finns en inbyggd konflikt här, men så ser vi på det. Det hindrar inte att vi anser att pappans roll och plats i en familjesituation är viktig. Vi måste dock se till den verklighet som finns. När det gäller surrogatmoderskap har jag i dag hört representanter från dem som vill ha utredningen tala om ett tillkännagivande till regeringen om att detta ska bli tillåtet också i Sverige, men jag har också hört socialdemokrater tvivla starkt på det. Ni är tydligen ganska oeniga inom oppositionen.
Herr talman! Vad gäller barnkonventionen handlar det om det ställningstagande som regeringen har, och Kristdemokraterna ingår i regeringen. När jag sade att ni skickar tillbaka barn avsåg jag de ensamstående flyktingbarn under 18 år som skickas tillbaka till länder där det varken finns mamma eller pappa. Roland Utbult menar att det vid adoption inte finns några föräldrar. Det finns i och för sig biologiska föräldrar, men de har valt att lämna bort barnet. När det gäller surrogatmoderskap vill jag bara framhålla det jag sade förra gången, nämligen att i alla fall för Miljöpartiets räkning gäller beslutet vi har tagit: en utredning och ingenting mer. Punkt slut.
Herr talman! Jag måste säga att detta ger mig ett visst hopp. Jag har hört att socialdemokrater och miljöpartister nu börjar tvivla på att det här med surrogatmoderskap ska gå igenom. Det känns bra, därför att vi tycker att det är ett väldigt dåligt förslag. Du säger också att vi ingår i en regering som inte har inkorporerat barnkonventionen. Det är ju riktigt, men vi har naturligtvis rätt som parti att slåss för att den ska inkorporeras, och det kommer vi att fortsätta göra. Sedan är vi som du säger del av en regering, och var och en får svara för sig när det gäller den frågan. När det gäller de ensamkommande flyktingbarnen är det samma sak. Jag kan bara svara för oss kristdemokrater, och vi är ett humant parti. Vi har medkänsla och empati för människor. Det betyder att vi också i regeringssammanhang naturligtvis anför våra särskilda skäl som vi har utifrån vår värdegrund och som bygger väldigt mycket på människors rätt att leva ett värdigt liv. Jag gläder mig som sagt över att det finns en ljusning när det gäller surrogatmoderskapet - att tvivlen börjar komma, även om några andra har sagt att det här skulle innebära att det så småningom blir tillåtet. Låt mig säga till sist att staten genom lagstiftning ska värna barns rätt till en pappa. Det är den grunden vi har i Sverige. Pappor är viktiga för barn. Jag vill säga det en gång till. Tycker man något annat finns det partier som jag kan rekommendera, men vi tror att pappan är viktig. Vi menar att det som har fört vårt samhälle framåt i generationer också bör fortsätta att göra det.

Herr talman! En familj som duger för KD är mamma-pappa-barn, det är tydligt när man hör Roland Utbult. Vad händer om det är mamma-mamma-barn eller pappa-pappa-barn? Två vuxna som älskar varandra och som har barn, duger inte det alls? Det är en sådan fråga som är relevant att ställa till Kristdemokraterna. Jag tycker också att det är mycket relevant att ifrågasätta att på det här sättet klassa ned alla andra familjekonstellationer. Ensamstående föräldrar som älskar sina barn och som jobbar och sliter och kvinnor som har valt att få barn genom insemination eller på annat sätt och som har ett jobb har tänkt igenom beslutet, har ett nätverk och släktingar omkring sig som ställer upp och tillsammans ger barnet en väldigt bra och trygg uppväxt - det duger tydligen inte. För Vänsterpartiet kan familjen se ut på väldigt olika sätt. Det betyder inte att den inte är viktig. De närmaste människorna kring ett barn, de närmaste vuxna som ger kärlek och trygghet, är jätteviktiga. Men det kan se ut på många olika sätt. Den här bilden av att det perfekta är mannen, kvinnan och barnet tycker jag snarare skapar en sorts stigmatisering av alla andra familjekonstellationer som finns. Det tror jag inte gynnar barnen, och det gynnar inte de andra familjekonstellationerna heller. Vad vi behöver är ett samhälle som faktiskt har barnperspektivet i fokus oavsett vilken familj barnen lever i. Det har inte KD, utan man talar om vad som gäller, är bra och är normen, och det ska alla andra rätta sig efter, annars vill de inte ha en bra uppväxt för barnen. Jag förstår inte det här, Roland Utbult! Mamma-mamma-barn eller pappa-pappa-barn - kan inte det duga lika bra?
Herr talman! Jag kan inte förstå detta. Om jag säger att det är en bra konstellation med mamma-pappa-barn, vad hindrar det att jag respekterar andra former av konstellationer? Jag lyfter fram pappans roll och säger att han är viktig. Vi vill inte minska pappans roll, men det vill tydligen Eva Olofsson göra. I allt annat när det gäller jämlikhet och så vidare lyfter du fram fädernas roll, men här är det bara en förälder som det handlar om. Det finns inget motsatsförhållande i att jag anser att en familj är en viktig grundkonstitution i vårt samhälle och att det finns andra konstellationer. Jag vet att familjer ser olika ut. Jag har många vänner som lever i andra situationer än jag själv som faktiskt har en familj som består av mamma, pappa, barn och även barnbarn. Jag vill säga också att när det gäller pappa-pappa-barn är det inte min livsstil, men det ger mig inte rätt att döma andra människor. Jag vet vad det handlar om när man väljer att leva i pappa-pappa-barn-konstellationen, eller som du gav exempel på, till och med fyra föräldrar, om jag förstod det rätt. Man har valt det. Jag dömer absolut ingen. Jag har inte rätt att göra det. Jag tror säkert att man lever i varma, goda förhållanden, absolut! Men det hindrar inte att jag lyfter fram pappans roll, och det vill jag fortsätta att göra. Ensamstående gör storverk, och det sade jag. Men jag menar att barns behov av föräldrar är starkare än vuxnas längtan efter och rättighet till barn.
Herr talman! Självklart har barn behov av föräldrar. Men nu var du inne på begreppet familj, och då satte du likhetstecken mellan det och det som är mamma-pappa-barn. Du måste vidga ditt familjebegrepp! Det handlar inte om din eller min livsstil, utan det handlar om vilket samhälle vi bygger upp, vilken lagstiftning vi har, vilket stöd vi ger och vilka möjligheter vi ger till människor som gör olika livsval och på alla sätt försöker ge sina barn en bra uppväxt. Det ska kunna fungera oavsett vad man väljer för familjekonstellation, och det ser jag inte att KD bejakar alls. Vill man ha närvarande pappor, som jag sade tidigare i dag, vore ju en delad föräldraförsäkring jättebra. Vi vet av erfarenhet att pappor som har tagit del av sina barns småbarnstid och varit nära dem inte blir sådana pappor som försvinner vid en skilsmässa eller jobbar hela tiden och inte har tid med sina barn. Det är de som kommer att fortsätta att spela en stor roll och ha kontakt med sina barn oavsett om det blir skilsmässor eller inte. Sedan är det inte så att man är ensamstående jämt för att man fått barn som ensamstående via insemination, eller att man alltid är en familj för att man varit det när man fick barnet. Det är en väldigt statisk bild. Vi vet ju att väldigt många förhållanden spricker. Vi vet att ensamstående kvinnor som har fått barn genom insemination kanske träffar någon att leva med. Den här bilden är alltså oerhört statisk, och jag tycker att KD verkligen borde fundera på vilka signaler man sänder ut när man bygger upp en idealbild som består av en familjekonstellation. Vad vi vill göra är att stötta människor så att de kan ge barnen en trygg uppväxt. Vi vill att föräldrar ska kunna jobba och fungera med barnen samtidigt. Vi vill ha barnomsorg med mindre barngrupper och se till att inga ensamstående föräldrar behöver vara fattiga i den utsträckning som de är i dag. I stället vill vi ha ett samhälle som bejakar olika familjekonstellationer och som skapar trygghet för och kärlek till barnen.
Herr talman! Jag utgår lite grann från min egen livsstil och från mina värderingar när jag lägger fram mina tankar här. Det är klart. Du kan tänka dig fyra föräldrar, om jag förstod dig rätt, och du kan tänka dig många olika konstellationer. Det får stå för dig, och de finns säkert fler som delar de tankarna. Jag menar fortfarande att det inte finns någon motsättning. Om jag lyfter fram familjen, såsom vi levt i generationer, som en bra modell betyder det inte att jag inte förstår att det finns andra sätt att leva på, och jag respekterar det. Jag är fullt medveten om att det i vårt samhälle finns mängder med familjer som är splittrade på grund av skilsmässa och annat. Många ensamstående kvinnor kämpar hårt. Det vet jag. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att de får en ekonomi som fungerar. Vi arbetar för det. En signal som jag vill skicka ut i dag gäller pappans roll. Vi har talat om att pappans roll är viktig. Nu har vi hört att Eva Olofsson kanske inte tycker samma som jag. Vi har lite olika värderingar. För mig är det viktigt att ett barn har rätt att veta vem som är dess far. Därmed kan barnet också relatera till fadern under hela sitt liv, inte bara när det blir 18 år utan när det är 1, 10, 15, 20 år och så vidare.

Herr talman! Om någon som är helt okunnig om vårt lands lagar och traditioner av en ren händelse befann sig i kammaren för att lyssna på denna debatt skulle den personen först och främst gripas av respekt för talarnas stora engagemang för barns situation men därefter förvånas över de grundsatser på vilka stora delar av diskussionen vilar. Det talas om att "tillåta", om att "införa", om att "ge rätt till". Mer sällan nämns vad det egentligen handlar om, att ta bort ett förbud. Det är två vitt skilda perspektiv, och de leder tankarna åt vitt skilda håll. I det ena fallet handlar det om att staten har makten i sin hand, och att staten i sin välvilja kan ge den enskilde lov till något. I det andra fallet ligger beslutet hos den enskilde, och staten använder sin myndighet bara när det finns överväldigande starka skäl att gå in och göra det. Valet mellan dessa två synsätt blir särskilt viktigt när det handlar om livets slut och livets början. Att staten pekar på en människa och säger att "detta liv borde inte få bli till" är i grunden en oerhörd maktutövning som riktas mot den enskilde i tillvarons kanske viktigaste ögonblick. Låt oss aldrig glömma detta när vi diskuterar och lagstiftar om hur och i vilka livssituationer en kvinna borde tillåtas bära ett barn. Denna församlings makt att påverka det allra mest privata i människors tillvaro ska inte underskattas. Låt oss använda den makten med eftertanke. Vi kan använda den för att bygga murar, stänga igen, låsa ute. Men vi kan också använda den för att öppna, släppa in och bygga till så att fler får plats. Sakta men säkert har vi byggt om och byggt till så att barn födda utanför äktenskapet fått fullt rättsligt erkännande, att adoptivbarns ställning stärkts, att alla par kan få tillgång till assisterad befruktning och möjlighet att prövas som adoptivföräldrar och att alla barn kan få möjlighet till rättsliga band till sin styvförälder, oavsett om styvföräldern är av det ena eller det andra könet. I dag kan vi fatta principbeslut om att slopa förbudet för ensamstående att få tillgång till assisterad befruktning och göra en förutsättningslös utredning om surrogatmoderskap, en utredning där vi ska väga in både positiva och negativa erfarenheter från andra länder.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 I detta anförande instämde Maria Lundqvist-Brömster och Barbro Westerholm .
Herr talman! Det är inte ofta man får gå upp i denna talarstol och glädjas åt att två motioner som man väckt i princip är bifallna. Det är jag väldigt glad över, speciellt som det är motioner som jag väckt varje år sedan jag kom in i riksdagen. Jag ska inte orda så mycket om ensamstående kvinnors rätt till insemination. Mycket klokt har redan sagts, inte minst av Eva Olofsson, Mats Gerdau och Christin Hagberg. Jag nöjer mig med det som sagts tidigare. Jag tänkte i stället berätta om mina kompisar Robert och Fredrik. Robert och Fredrik ingick registrerat partnerskap, som det hette på den tiden - det var ganska tidigt - och de blev ett av de första paren i Sverige som godkändes som adoptivföräldrar. Men då uppstod problemet att ingen ville adoptera barn till ett samkönat par. Där stod vi. Vi höll på i många år. Vi har bland annat haft interpellationer i riksdagen med utgångspunkt från detta par, och frågan har diskuterats fram och tillbaka. Till slut såg de sig tvingade att ha en värdmoder. Var det bra? Nej, jag tycker att det finns många saker man kan ifrågasätta, och jag hade tänkt bygga hela mitt anförande på det. Det gjorde dock Barbro Westerholm bättre än vad jag skulle ha gjort, och därför instämde jag i hennes anförande. Jag skulle vilja göra några reflexioner utifrån den här debatten. Jag tror att jag hört alla debatter som så mycket som luktat hbt, och framför allt hbt och familj, ända sedan frågan om registrerat partnerskap diskuterades. Varje gång får KD, som i grunden är ett klokt parti, något vilt i blicken och säger att nu kommer samhällets grundvalar att gå om intet, nu raseras hela bygget genom att det finns andra familjer. Den argumentationen som används är oftast att det finns många andra typer av familjer, och vi ser dem framför oss. Men KD säger nej, vi ska ha mamma-pappa-barn. Inget annat ska regleras, trots att det finns flera hundra par som lever i antingen den ena eller den andra typen av familj. KD vägrar att se det. När det lagstiftades att samkönade par skulle få adoptera hade många redan fixat barn på andra sätt. Homosexuellt samkönade par hade barn i ganska stor utsträckning. Det kunde till och med påvisas hur många det var. Det hade gjorts försök att räkna dem. Trots det säger KD att vi inte ska lägga oss i detta. Det visar att man alltid får dra KD in i framtiden när det gäller familjepolitiken. Det får vi göra även den här gången. Slutligen skulle jag vilja säga några ord om surrogatmoderskap och Vänsterns agerande. Jag läste att Eva Olofsson sagt att det fanns risk för att det skulle uppstå svarthandel på grund av surrogatmoderskap. Men, Eva Olofsson, vad är det då vi har i dag? I dag kan vi inte säga att handeln är ett öppet, transparent, system, utan det sker i stor hemlighet. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är trevligt att lyssna på dig, Börje Vestlund. Du beskriver något som jag vet delvis finns där i bakgrunden och som är orsaken till att jag skrivit reservation 2, som innebär nej till surrogatmoderskap. Du beskrev två mäns önskan att få barn, och därför tillsätts nu en utredning. Men vi ska inte bara ha en utredning. I majoritetens skrivning på s. 14 talar man inte om en utredning utan om att man ska "pröva mer förutsättningslöst". Det gäller ett antal frågor, kanske för att tillgodose den intention som du har. Min fråga till dig, Börje, är: Vad är det som gör att du så går på tvärs mot vad den socialdemokratiska regeringen kom med för besked när statsministern hette Göran Persson? Vad är det du vänder dig emot i den tidigare socialdemokratiska regeringens uppfattning och den nuvarande socialdemokratiska ledarsidan i Aftonbladet? Den dåvarande S-regeringen och den nuvarande ledarsidan i Aftonbladet står upp för samma principer som vi kristdemokrater. Vi noterar att det nu finns en sajt som heter Feministiskt nej till surrogatmödraskap. Vi vill inte ha handel med kroppar. Vi vill inte ha handel med kvinnor och kvinnors livmödrar. Det är inte det samhälle vi vill nå. Det är därför vi nu säger nej. Jag undrar: Vad är det som gör att du går emot vad andra socialdemokrater så tydligt har givit besked om på den här punkten?
Herr talman! När det gäller det tidigare regeringsbeslutet kan det ha sin orsak i att det har gått tio år. Politiken utvecklas och förändras under tio år. Det har den gjort på detta område och på många andra områden. Ibland borde vi till och med när vi ser vad våra partikamrater gjorde för tio år sedan nästan le i dag, för det var kanske naivt och dumt. Men sedan kan man konstatera att situationen har ändrats. Det är vad jag har att säga om detta. När det gäller ledarsidan på Aftonbladet får den ha vilken uppfattning den vill. Varken jag eller någon annan ska tycka om vad den har för uppfattning. Vad man talar om är framför allt handeln med kvinnors kroppar. Det ville inte heller jag och inte heller Socialdemokraterna ha. Men vi vill pröva hur man ska komma ifrån detta oskick med att människor ska behöva åka till Indien för att kunna bli surrogatförälder i dag. Det är en väldigt viktig punkt. Vi ska inte ha handel med kroppar. Vi ska inte ha handel med barn. Vi ska inte ha handel med livmödrar. Om jag möjligen ska kunna gå med på detta någon gång i framtiden måste alla frågetecknen som jag tycker är ett problem vara totalt utraderade och klarlagda. Går detta att införa trots detta? Gör det inte det ska vi inte heller införa det. Fortfarande återstår frågan: Varför denna vildhet i blicken från Kristdemokraterna varje gång vi diskuterar att det finns andra familjekonstellationer än mamma-pappa-barn? Det återkommer varje gång diskuterar detta. Tro mig, jag har varit med ganska länge i debatten.
Herr talman! Vi kristdemokrater har ständigt tagit ställning för barns rättigheter. Det gäller barns rättigheter i barnkonventionen. Barns rättigheter ska gå före vuxnas önskemål. Det är detta som har varit utgångspunkten. Det är därför som vi har lyft fram vikten av pappan och barns rätt att också få kännedom om sin far och möjlighet att möta vederbörande om det är möjligt inte bara när de blir 18 eller 19 år utan också när de är 1, 2, 5, 10 eller 15 år. När det gäller frågan om surrogatmoderskap formulerade Kvinnolobbyn följande uttalande som ligger på nätet: Kvinnolobbyn ser surrogatmoderskap som en handel med kvinnors kroppar och med barn. Bakom uttalandena från Kvinnolobbyn finns 1,6 miljonersklubben, Fredrika-Bremer-Förbundet, Gröna kvinnor - som jag kan påminna mina miljöpartistiska kolleger om - Kvinnliga Läkares Förening, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, med flera. De har just varnat för detta beslut. Du, Börje, markerade nu tydligt att du egentligen tog avstånd från vad Göran Persson hade som grundsyn i den här frågan när han var statsminister. Är det så att du redan i dag är beredd att säga att du inte ställer upp bakom Christin Hagberg som här sade: Vi har inte tagit ställning, och nästan ville krypa ur frågan. Du inledde ditt anförande med, som vi ser när vi senare kommer att läsa det, att du välkomnade att motionerna nu tar ett steg framåt. Vi säger nej och sätter nu ned foten. Kvinnors kroppar är ingen handelsvara.
Herr talman! Vi börjar med barnen. Ni struntade i barnens rättigheter vad gällde barn som hade föräldrar som inte var i konstellationen mamma-pappa-barn. De struntade ni i. Ni tyckte inte att det var viktigt och att dessa människor skulle få erkännas som föräldrar. Ni tyckte att det var bättre att ha en annan konstellation vid det tillfället. Jag vet inte om ni har ändrat uppfattning. Ni höll i varje fall på att ändra uppfattning ett tag om detta. Jag kan inte förstå att ni kan slå er för bröstet och säga att ni alltid tänker på barn. Jag tror att alla partier i denna kammare tycker att barns rättigheter är väldigt viktigt. Men ni vill gå ett steg längre och är extrema när det gäller dessa ståndpunkter. När det gäller handel med kroppar sade jag ganska noga så här: Jag var jätteglad för Robert och Fredrik, men jag såg samtidigt att det fanns en del tveksamheter. Det var också därför som det ordagrant i min motion står att jag vill utreda frågan. Jag vill inte att vi ska sätta ned foten och säga: Nu ska vi ha det så här. Nu ska vi ha surrogatmoderskap. Vi ska utreda och fundera. Sedan ska vi på sedvanligt tråkigt svenskt manér bestämma hur vi kan hantera det i framtiden. Går det över huvud taget att få en lagstiftning om det, eller hur kommer det att vara? Det är det viktigaste och min poäng.

Herr talman! Jag kan instämma i väldigt mycket av det Börje Vestlund sade. Jag har läst många av dina motioner och i flera fall också lyft fram dem även när ditt eget parti inte har gjort det. Det du ville ta upp och diskutera med Vänstern var surrogatmoderskap. Du hade inte så mycket talartid kvar. Vi har reserverat oss här för att vi ser att det är problematiskt när det gäller kvinnors rätt till sina kroppar och till sin reproduktion. Det gäller både vid kommersiellt surrogatmödraskap och vid ett icke-kommersiellt. Vi ser också att de kan hänga ihop. Jag vet att du ser frågorna om klass, kön och etnicitet när du tittar på den här frågan eftersom jag har läst dina motioner. Vad vi ser är också att med ett surrogatmoderskap som är icke-kommersiellt kan det finnas saker inunder. Det handlar om kvinnor som har det tufft ekonomiskt, svagare ställning och annat går in i ett surrogatmoderskap. Det har också visat sig i England att många därifrån ändå åker till Indien därför att det är ganska få kvinnor som bara av rent altruistiska skäl utan att de erbjuds någon fördel tar på sig att föda barn till någon annan. Vi ser att med detta att vara gravid i nio månader, att föda ett barn och att lämna bort det blir kvinnans kropp till för något annat än för sin egen skull. Vi ser att det ligger en stor problematik i det. Kvinnors kroppar är fortfarande på många håll i världen, och deras möjligheter att föda barn och ta hand om barnen, något som andra bestämmer över och utnyttjar. Vi ser här en problematik som kan hänga ihop. Det är anledningen till att vi inte kan tänka oss en förutsättningslös utredning.
Herr talman! Jag får tacka för att Eva Olofsson driver mina motioner ibland. Det jag reagerade på i det Eva Olofsson sade var att det trots allt kan uppstå en svarthandel. Det är i dag en stor svarthandel. I dag är det en verklig handel med kvinnors kroppar. Det är det stora problemet. Jag har fem systrar. Tänk om någon av mina systrar inte hade kunnat få barn - nu har de tack och lov fått det allihop - och någon annan av mina systrar hade sagt: Självklart ställer jag upp och bär fram ett barn åt dig. Om det hade varit så är det något som lagstiftningen i dag hindrar. Det är vad man måste pröva. Det handlar inte bara om extremexemplen där man säljer livmödrar och kvinnokroppar. Man måste titta på vad det är man gör. Sedan ska jag säga en sak till Eva Olofsson som jag fick mig till del häromdagen. Det handlar om par som åker utomlands och inte har barn innan. När de kommer tillbaka har de sagt att de har fött barn under den perioden. Det har när man har tittat på detta i en amerikansk utredning visat sig att det väldigt ofta är så att de har fått ett barn genom värdmoderskap eller surrogatmoderskap. Detta är mer komplicerat än man tror. Man måste utreda det, och utreda det ur alla perspektiv - både ur kvinnoperspektivet, som naturligtvis är jätteviktigt, och ur barnets perspektiv. Men det handlar också om de här paren. I USA, där detta inte är förbjudet, har också surrogatmamman i sin tur kunnat använda barnet för att säga att hon vill ha mer pengar. Det finns alltså en problematik även med detta, även om den inte ska överbetonas.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att Börje Vestlund lyfter fram att detta inte bara handlar om hbt-frågor. Det är många par - både sådana som inte kan få barn och en del som kan få barn men som väljer detta av andra skäl - som skaffar barn på detta sätt. Det kompliceras ytterligare av att man kan donera ägg och sätta in ett ägg som inte är moderns. Man kan använda den stora industri som finns i Indien, men detta finns ju också i USA, som du säger. Ofta är det kvinnor som inte har så gott ställt som får ett tillskott som de kan leva på när de ställer upp som surrogatmödrar där. Jag tror att frågan måste lyftas fram på flera plan. Det är ingen lösning att säga att vi inte gör någonting. Vi måste titta på detta att barn finns. Vi måste titta på vad som händer internationellt nu när handeln finns. EU har tagit upp frågan, och vi måste gå vidare med den. Men det vi har svårt att ställa upp på är att man säger att det är en förutsättningslös utredning när man öppnar för ett icke-kommersiellt surrogatmoderskap. Man kan ju säga att man inte heller har sagt nej till ett kommersiellt sådant, även om det är få i Sverige som driver den linjen. Men den drivs, och vi har sagt att på denna premiss kan inte vi ställa upp. Men det finns frågor som man måste titta på och på något sätt ta ställning till, lyfta fram och reglera. Och det är ingen lösning att säga att vi inte säger någonting; det kan jag instämma i och hålla med dig om. Vår utgångspunkt är i mycket kvinnors rätt till sin kropp och reproduktion och att detta inte ska utnyttjas. Kvinnan och det barn som föds ska inte vara något som kan bli en behållare och vara till för andras önskan att få barn. Vi vill inte använda kvinnors kroppar på det sättet.
Herr talman! Jag tror inte att någon har sagt eller önskat i denna debatt att kvinnor ska användas som behållare eller att man ska utnyttja kvinnors kroppar. Man ska titta på om det finns en möjlighet att få en lagstiftning som gör det möjligt att undvika detta. Det är det som är skälet till att vi ska ha en utredning. Om man var övertygad om att man hade den uppfattning som Eva Olofsson påstår att vi har skulle vi inte behöva utreda detta. Då skulle vi inte behöva utreda det förutsättningslöst. Det finns ju fler aspekter i detta - både psykologiska frågor och juridiska frågor. Det finns också många andra aspekter som man behöver se. Vi ska komma ihåg en sak när det gäller USA. Man kan säga mycket om USA. I vissa delstater får man så pass bra betalt att det är en hel del medelklasskvinnor som ställer upp på detta - kanske för att kunna köpa någonting. Man kan tycka att det är konstigt ur svensk synpunkt, men så är det. Slutligen: Det kan inte vara farligare att utreda denna fråga än andra frågor som vi utreder i detta land. Det kan inte vara så att man ska backa i just denna fråga därför att man eventuellt inte kommer att uppfylla kvinnolobbyns krav. Jag tycker att det är viktigt, och det är också just därför vi ska utreda frågan.

Herr talman! Att människor vill leva tillsammans, fortplanta sig och sörja för sig och de sina är någonting i grunden positivt. Sedan kan familjer se ut på väldigt olika sätt. Den politiska uppgiften blir att underlätta och se till att det finns en rättssäker grund för familjebildandet. Detta är också grunden och anledningen till den motion som min kollega Maria Abrahamsson och jag har väckt under namnet Underlättande för barnlösa att bilda familj . I Sverige har hetero och homosexuella kvinnor som har ingått äktenskap eller är sammanboende rätt att bli inseminerade inom hälso och sjukvården. Samma rätt har däremot inte ensamstående ofrivilligt barnlösa kvinnor. När deras barnlängtan blir för stark återstår för dem att låta inseminera sig på klinik utomlands. Det orättvisa i denna diskriminering av barnlösa kvinnor är ännu mer uppenbart efter 2005, då inseminering av lesbiska par blev möjlig i Sverige på samma villkor som för heterosexuella par. För ensamstående fortsatte dock dörren att vara stängd. Att en majoritet i socialutskottet nu har valt att bifalla vår motion och den del som handlar om ensamståendes rätt att insemineras i svensk sjukvård är oerhört glädjande för många kvinnor i vårt land. Det är emot allt vad logik och rättvisa heter att ofrivilligt barnlösa kvinnor i Sverige tvingas åka utomlands. För en del är dock denna väg fortsatt stängd. Ca 10-15 procent i Sverige lider av infertilitet. En provrörsbefruktning är inte alltid möjlig. Kvinnan kan exempelvis sakna livmoder eller ha andra medicinska skäl till att en graviditet inte kan genomföras. Ett annat exempel kan gälla ett manligt par med barnönskan. Herr talman! Att bli förälder med hjälp av en surrogatmoder har varit möjligt rent medicinskt i åtskilliga år. Det är inte heller olagligt att kvinnor föder barn åt någon annan. Däremot är det förbjudet att, som det heter, vanemässigt eller med vinstsyfte assistera vid surrogatarrangemang. Inte heller får sjukvårdspersonal assistera vid en sådan process. Förbudet innebär att svenska par tvingas att anlita - och betala - surrogatmödrar utomlands, alternativt finna en lösning inom landet utanför sjukvården. Det skapar ett otryggt läge för föräldrarna, för surrogatmodern och framför allt för barnet. Lagstiftningen är över huvud taget inte anpassad till hur svenska familjer i dag kan se ut och växa fram. Det borde inte ligga i statens intresse att via lagstiftning förbjuda vuxna, friska människor att bilda familj och få barn. I det ligger att regering och riksdag bör ta bort de lagliga hinder som finns i Sverige för att inom den offentligt finansierade vården eller på privat klinik hjälpa barnlösa. Frågan om surrogatmoderskap är, som har sagts i debatten, omgärdad av ett antal frågetecken. Det gäller den juridiska processen, men också de medicinska och psykosociala riskerna. De har inte nämnts i samma utsträckning här i dag. Frågorna måste också ställas ur flera perspektiv - framför allt utifrån barnets rätt till en trygg graviditet, födsel och uppväxt, men också utifrån surrogatmoderns och de tilltänkta föräldrarnas perspektiv. När socialutskottet nu föreslår regeringen att förutsättningslöst pröva frågan om surrogatmoderskap är det ett förslag som även på denna punkt ligger i linje med vår motion. Det är i sammanhanget oerhört viktigt att man särskilt vill pröva hur en reglering bör se ut för de barn i Sverige som har tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands. Herr talman! Den tredje delen av vår motion rör transpersoner och tvångssterilisering. Steriliseringskrav har något unket över sig och hör inte hemma i en demokrati och en rättsstat som vår. Frågan tas inte upp i detta betänkande, men vi ser fram emot att den återkommer längre fram. Vi är glada över att det verkar finnas en bred parlamentarisk majoritet även för detta motionsförslag. Herr talman! Människor finner varandra, älskar varandra, lever tillsammans och bildar familj. Jag kan berätta för kammaren att det gör man oavsett vilka beslut vi fattar här inne. Det finns saker som politiken tack och lov inte råder över. För mig är det självklart att bejaka denna rätt och möjligheten att bilda familj. I dag tar vi flera viktiga steg mot detta. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.